Herr talman! Jasenko Omanovic har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att arbetsförmedlarna ska få mer tid till företagskontakter och därmed kunna skapa större möjligheter för arbetssökande att få ett jobb. Jag håller med om att Arbetsförmedlingens arbetsgivarkontakter är strategiskt viktiga för att uppnå en väl fungerande matchning på arbetsmarknaden. Att arbetsförmedlarna har breda kontaktnät med det lokala näringslivet är grundläggande för att säkra tillgången till arbetsplatsförlagda insatser. På så sätt kan arbetsförmedlarna även informera om personer som arbetsgivaren annars inte skulle välja att anställa i första hand. Arbetsförmedlingen har därför i uppdrag att fortsätta utveckla sina arbetsgivarkontakter för att stödja personer med svag förankring på arbetsmarknaden och underlätta för de arbetsgivare som har svårt att rekrytera. Regeringen har ökat Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för att öka handläggartätheten. Förutom att det leder till att arbetssökande får möjlighet till fler personliga möten ger det arbetsförmedlarna större utrymme för arbetsgivarkontakter. Resultatet har också blivit att arbetsförmedlare ägnar mer av sin tid åt arbetsgivare. Självklart är varken andelen tid eller antalet kontakter det som ytterst är det viktiga, utan att det leder till att arbetsgivare lättare hittar rätt kompetens och att arbetssökande får jobb.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Ministern säger i svaret att det är viktigt med företagskontakter. Man kan nästan säga att företagskontakter är A och O för arbetsförmedlarens arbete. Så långt kan jag hålla med ministern. Eftersom vi inte har ministerstyre i detta land kan ministern inte peka på myndigheterna och säga vad de ska göra. Den form som man har för att justera myndigheterna är regleringsbrev. Man skriver regleringsbrev till myndigheterna. Just till den myndighet som vi nu talar om, Arbetsförmedlingen, skrevs ett regleringsbrev på 27 sidor. Det är ganska omfattande saker som man behöver göra inom myndigheten för att uppnå de mål som regeringen och riksdagsmajoriteten vill att myndigheten ska uppnå. I detta regleringsbrev på 27 sidor nämns arbetsgivarkontakter med 168 tecken. På 27 sidor är det inte ens tre rader om arbetsgivaransvar och hur viktigt det är att jobba med företagskontakter. Då frågar jag: Varför har en del företag problem med matchningen på arbetsmarknaden? Det är inte underligt när regeringen skriver tre rader om denna viktiga roll som Arbetsförmedlingen ska spela. Då får vi en situation där många arbetsgivare säger att de har jobb och möjlighet att växa men att de inte har någon arbetskraft. De kan inte någon. Arbetsförmedlare får i uppdrag att producera massvis med beslut. Det handlar om mycket byråkrati. Säkert blir pappersindustrin glad för det. Men i det övriga samhället behöver man inte vara lika glad eftersom Arbetsförmedlingen inte uppnår det som den behöver göra. Herr talman! Det är mycket viktigt att vi har en arbetsförmedling som har kontakter med arbetsgivare - vardagliga sådana, där arbetsförmedlare kan ha en förtroenderelation med de lokala näringsidkare som finns i kommunerna runt om i landet. Det är A och O för den verksamhet Arbetsförmedlingen står för. På varje arbetsförmedling borde det egentligen stå där man kommer in: Vi förmedlar jobb. Det är det som borde stå där man kommer in, så att både arbetsgivare och arbetssökande vet vad verksamheten är till för. Nu är det otydligt. Det är till och med otydligt i regleringsbrevet. Det står bara tre rader på 27 sidor om det viktigaste uppdrag Arbetsförmedlingen borde ha, nämligen arbetsgivarkontakter.
Herr talman! Jag tackar för interpellationen, och jag kan hålla med. Jag har ingen annan uppfattning i denna fråga över huvud taget. Vi har bara två kundgrupper hos Arbetsförmedlingen. Det är arbetssökande, och det är arbetsgivare. Det är oerhört viktigt att fler arbetsgivare anlitar Arbetsförmedlingen, och det är viktigt att arbetsförmedlarna aktivt dammsuger arbetsplatserna i det lokala samhället på de dolda jobben - de som arbetsgivarna inte ens har tänkt sig att tillsätta. Det är då man hittar de duktiga arbetsgivarna som kan ta in en ung person, till exempel med ett särskilt anställningsstöd. Man kan hitta den där praktikplatsen. Det är alltså oerhört angeläget. Det är också viktigt att det har skett ett förbättringsarbete, men jag är ändå inte nöjd. Det har skett ett förbättringsarbete såtillvida att man erbjuder företagen en egen, personlig kontaktperson på Arbetsförmedlingen. Man har ökat öppettiderna och tillgängligheten. Man jobbar mycket mer med rekryteringsträffar och mässor. Man erbjuder searchmöjligheterna så att en arbetsgivare som söker personal kan få till exempel tre arbetssökande som förslag i stället för att få kanske 30 ansökningar, vilket är svårt att hantera. Man har enligt delrapporten ökat arbetsgivarkontakterna från 25,5 procent av sin arbetstid till 28,2. Jag är ändå inte nöjd, för jag menar att det inte bara handlar om procentuella siffror. Det handlar om relationer och förtroenden och om att bygga upp dessa långsiktigt. Jag kan försäkra interpellanten om att det i regleringsbrevet inför nästa år kommer att vara ett ännu tydligare fokus på just arbetsgivarkontakter. Det kommer antagligen att vara ett helt specifikt stycke. Det är viktigt också av andra skäl, nämligen för att bygga upp ett förtroende för förmedlingen. Vi skriver i budgetpropositionen för nästa år att Arbetsförmedlingen måste bli bättre på samverkan med kommunerna, med arbetsmarknadens parter, med omställningsföretag och förstås med arbetsgivare i partssamarbete men också med företag. I denna fråga har jag alltså ingen annan ambition än att förmedlingen måste bli ännu bättre. De har gjort en del, och de kan göra ännu mer. Det pågår också olika mycket framgångsrikt arbete på de 325 kontoren. Vissa är oerhört framgångsrika - det är arbetsförmedlare som brinner för uppdraget - och på andra har man inte kommit riktigt lika långt. Det är alltså en mycket angelägen fråga för mig och regeringen.
Herr talman! Det gläder mig att det i nästa regleringsbrev blir mycket mer om arbetsgivarkontakter än i årets regleringsbrev. Arbetsgivarkontakter får nämligen inte vara ett kampanjarbete för Arbetsförmedlingen, utan det måste vara ett vardagsarbete. Det måste man ha varje dag. Har man inte företagskontakter och goda relationer med det lokala näringslivet har man som arbetsförmedlare ingen möjlighet att hjälpa arbetssökande eller hjälpa den andra kundgruppen, arbetsgivare, med att hitta rätt kompetens. I slutändan kan man heller inte ha ett bra prognosarbete. Arbetsförmedlingen har haft väldigt hög kvalitet på prognosarbetet. Det kan man inte heller ha, för hur ska man kunna göra prognosarbete och arbetsmarknadsutsikter - se vad som finns framöver - om man inte har kontakt med företagen och näringslivet? Det är mittpunkten och det grundläggande för en arbetsförmedling, eftersom en arbetsförmedling köper utbildningar och bygger hela det utbildningsutbud den har på de prognoser den själv gör. Hela systemet, hela meningen med Arbetsförmedlingen, faller alltså om man inte har företagskontakter. Därför tycker jag att det är oerhört viktigt att det i nästa regleringsbrev, vilket ministern nu lovar, kommer att finnas mycket tydligare vad Arbetsförmedlingen behöver göra när det gäller företagskontakter. Ministern var inne på att det kan se olika ut från förmedling till förmedling och från anställd till anställd. Därför är det när myndigheter rekryterar också viktigt att även de som har varit småföretagare får möjlighet att söka jobb och tycka att det är intressant, för det breddar möjligheten för Arbetsförmedlingen. Även som har varit fackligt aktiva kan söka jobb, för det breddar också möjligheten för arbetsförmedlare att få ett större kontaktnät. Man kan på det viset "köpa" sig den kompetens man behöver för att få ett bättre nätverk bland företagare. Som sagt, herr talman: Det är oerhört viktigt. Det kanske kommer att leda till att anställda i myndigheten mår bättre än vad de senaste undersökningarna visar. De anställda mår inte riktigt bra på myndigheten, kanske för att man upplever att meningen med arbetet inte passar ihop med det man blir ålagd att göra.
Herr talman! Jag kan understryka att frågan om de två kundgrupperna hos Arbetsförmedlingen, det vill säga arbetssökande och arbetsgivare, är väldigt viktig. På alla dessa kontor jobbar det väldigt duktiga förmedlare. Jag har träffat många. Det är 13 000 personer, och man jobbar på väldigt olika sätt med arbetsgivarkontakter. Vissa sätt är såklart mer framgångsrika än andra. Nu när vi har till exempel långtidsarbetslösa ungdomar - vi talade om det i en tidigare debatt här - som har varit länge i jobb och utvecklingsgarantin tror jag också att det är oerhört viktigt att se att det i ett lokalsamhälle oftast finns många bra företagare som skulle vilja ge ungdomar chansen. Det är dem arbetsförmedlarna måste hitta och fråga om de kan hjälpa till med att ge en ungdom hans eller hennes kanske första jobb någonsin - det kan vara ett par månader eller en längre period - till en väldigt låg kostnad. Jag vet att flera företag då skulle vilja hjälpa till. Det gäller dock att hitta dessa good guys, och det gör man genom att söka upp dem. De kommer inte att komma självmant till Arbetsförmedlingen och erbjuda sina tjänster. Det är alltså ett väldigt viktigt strategiskt uppdrag för Arbetsförmedlingen att jobba mer och bättre med arbetsgivarkontakter. Jag tror också att det handlar om att stärka legitimiteten och förtroendet bland vanliga människor. Arbetsförmedlingen har ett stort och svårt uppdrag i en kraftig lågkonjunktur, och jag vet att det finns arbetsförmedlare som brinner för sitt uppdrag. Det är dock bekymmersamt när man ser att de är under stor och kraftig press och att Arbetsförmedlingen aldrig levererar ett bra resultat. De kan bli bättre, men det är många som är väldigt bra och som gör sitt yttersta för att hjälpa arbetslösa att komma i jobb. Där tror jag att vi har ett gemensamt ansvar att inte sänka personer som vill andra människor väl utan lite grann ge dem en klapp på axeln ibland. Det är de väl värda, tycker jag. Det är det jag möter när jag är ute på mina resor.
Herr talman! Nu har jag hittat något där vi är ytterligare överens, och det är att arbetsförmedlare vill hjälpa. De vill inte hjälpa bara arbetslösa, vilket egentligen är deras jobb om man förenklar det, utan även den lokala näringen. Där är det viktigt att inte med centrala påbud från huvudkontoret i Stockholm eller från Arbetsmarknadsdepartementet bestämma hur man ska jobba i vartenda område ute i Sverige. Sverige ser ju olika ut i olika delar av landet. Bara i mitt hemlän ser till exempel Timrå och Sundsvall, som är grannkommuner, inte likadana ut. Det beror på att Sundsvall är fem gånger större än vad Timrå är. Man har andra traditioner i det samhället när det gäller näringsliv, kommun och allt annat runt omkring där Arbetsförmedlingen ska verka.

Då kan Arbetsförmedlingen klättra upp på listan över nöjda kunder och ge mer värde i samhället.
Herr talman! Jag vill tacka för debatten. Det var viktigt att vi hade den här debatten. Som sagt, nöjda kunder kommer tillbaka. Nöjda arbetsgivare anlitar Arbetsförmedlingen igen och ställer upp igen. Vi behöver alla goda krafter för att vi ska kunna få en lägre arbetslöshet och ett bra samarbete. Vi ska uppmuntra duktiga arbetsförmedlare så att de känner att de gör en viktig samhällsinsats och stärka legitimiteten. Tack för en bra diskussion!